Herr talman! Till Bengt Gustavsson vill jag säga att jag tror att svenska folket begriper att orsakerna till de stora kriser som en del branscher f.n. befinner sig i ligger längre tillbaka i tiden och beror på den ekonomiska politik som förts under tidigare år. En hel del studier visar att svenska folket på den punkten är klokare än vad herr Bengt Gustavsson är. Den väsentligaste anledningen till de djupgående svårigheter som finns, men som inte — åtminstone inte ännu — har avspeglat sig i någon verklig arbetslöshet, är den kraftiga lyftningen av det svenska kostnadsläget i förhållande till andra länders. Jag tror att också Gunnar Sträng håller med mig om att om det inte går att sälja, då uppstår så småningom svårigheter. Bengt Gustavsson påstår också att socialdemokraterna gjort så mycket för tekoindustrin. Men om de nu gjorde så oerhört mycket för teko, är det ju förvånansvärt att det blev en så kraftig ökning av importandelen i tillförseln för den svenska marknaden. Det är också märkvärdigt att det blev en sådan kraftig nedgång i sysselsättningen under de här åren. Den kritik och de synpunkter som har framkommit på det handelspolitiska planet är det egentligen inte meningen att vi nu skall diskutera, men jag har själv fört in den frågan i debatten och några andra talare har känt behov av att redogöra för sitt betraktelsesätt när det gäller den här viktiga frågan och har tagit upp den på nytt. Jag vill därför först vända mig till Bengt Gustavsson och säga att när man gör gällande att jag på något sätt är oerhört nonchalant i min handelspolitik när jag tagit bort det skydd, som man kallar det, som vi hade på det här området mot EG och EFTA-länderna, så är det att lura svenska folket i stället för att säga hur det egentligen förhöll sig. Vi har inte haft något verkligt skydd mot EG och EFTA i vad gäller textilimport. Det vi hade var ett system som i princip gick ut på att den som ville importera textil från EG eller EFTA fyllde i en blankett och skickade in den till kommerskollegium. Där var det ingen som tittade på den, och så småningom skeppades den i väg och lades på en soptipp. Det var så det fungerade, och det var s.k. automatisk licensgivning för EG och EFTA. Jag vet inte vilka pretentioner Bengt Gustavsson har på meningsfull sysselsättning, men jag tycker för min del att det är rimligare att försöka använda de pengar som går åt för att fylla i blanketter, förvara dem på kommerskollegium och sedan frakta i väg dem till soptippen till insatser som faktiskt skulle kunna bli till någon konkret nytta för textilindustrin. — Nr 49 Vad sedan gäller frågan om import från Ostasien är det inte riktigt Tisdagen den att det är först nu som denna import blivit kraftig svällande, som någon 13 december 1977 talare sade. Det har under en följd av år varit en kraftig ökningavdenna = import, en ökning som — vilket jag framhöll i mitt första inlägg — för — Försörjningsberedanledde vissa företrädare i riksdagen att ställa frågor till den tidigare skapen på tekoomregeringen om varför den inte ingrep. Det finns anledning att upprepa = rådet vad jag tidigare sade, nämligen att det ur handelspolitisk synvinkel är betydligt mera invecklat att när man en gång inom avtalens ram kommit upp till en så här hög importnivå bara bryskt skära ned denna än det hade varit att förhandlingsvägen försöka hålla importen kvar på en rimligare nivå. Handelspolitiska restriktioner får man inte alldeles gratis — det måste vi vara på det klara med. Till att börja med höjer de naturligtvis de inhemska priserna. Om man utestänger s.k. lågprisimport är det klart att prisnivån höjs. Framför allt drabbas givetvis de konsumenter som vanligen köper lågprisvaror. Men inte heller bortsett från detta får man handelspolitiska restriktioner gratis. Om vi bryter mot avtalen, vidtar andra länder motåtgärder. Det påverkar i sin tur våra möjligheter att klara livsviktig export och att upprätthålla sysselsättningen i exportindustrierna. Det är av dessa anledningar man beklagar att den socialdemokratiska visdom som nu gör sig gällande på det här planet — enligt socialdemokraternas egen uppfattning i alla fall — inte tidigare kom till uttryck. Gunnar Sträng utvecklade samma tema och sade att handelsministern när han denna vecka slår sig ned och förhandlar bör försöka göra på samma sätt som EG. Jag vill ta fasta på det. Sverige befinner sig f.n. i förhandlingar med just Hongkong och Sydkorea. Vi har haft förhandlingar med ett och annat land därutöver, förhandlingar som det visat sig vara mycket svårt att få i hamn. Tvärtemot vad en del av mina motståndare säger har jag faktiskt givit riktlinjer för dessa förhandlingar som går ut på att man skall försöka få mera effektiva avtal till stånd än de avtal vi tidigare haft. Men om man skall följa EG:s uppläggning, herr Sträng, vill det synas mig som om man på en del håll i Sverige inte blir helt nöjd. Av olika anledningar har EG:s import från dessa länder per huvud varit klart lägre än den svenska. Man har där alltså bromsat på ett annat sätt än vi gjort i Sverige. Från EG:s sida har man accepterat en del ökningar totalt sett. Såvitt jag förstår är det så, men det är ännu inte helt klart vad EG:s avtal med dessa länder egentligen går ut på. Enligt de indikationer vi fått har man emellertid. accepterat en del ökningar. Det är då inte så enkelt för Sverige att i efterhand driva en helt annan linje och ändå kunna leva kvar på ett rimligt sätt med internationella avtal enligt de GATT-regler som gäller på detta om råde. Ett litet land som Sverige måste — jag upprepar det — snart börja exportera långt mer än det importerar för att vi skall kunna betala ut 161 landsresor, u-landshjälp samt avbetalningar och räntor på lån, osv. Ett sådant land är mycket beroende av att man upprätthåller respekten för reglerna på det handelspolitiska planet, så att inte vi slås i huvudet av åtgärder mot oss. För lustigt nog finns det länder som tycker att svensk export är mycket besvärande, inte minst länder i Europa som har pappersindustri. Det är mycket lätt att låta handlingskraftig och bara säga: Klipp till med restriktioner! Men vi har ändå anledning att se det hela i ett något vidare perspektiv i detta land, som för sitt välstånd är så beroende av att ha rimliga möjligheter att klara sig på världsmarknaden. Jag vill säga ett par ord om detta med livsmedel och om den iämförelse jag gjorde i fråga om försörjningsuthållighet. Det var kanske onödigt av mig att göra den jämförelsen, helt enkelt därför att den är svår att göra. Det kanske genast blir klart hur svårt det är att göra den, Gunnar Sträng, om man pekar på den skillnad som finns, nämligen att vi ju på beklädnadssidan har omfattande garderobsreserver. De flesta av oss har inte ett livsmedelsförråd i skafferiet motsvarande det klädförråd som man har i garderoben. De undersökningar som är gjorda visar att klädförrådet i de flesta fall är ganska stort och räcker ganska länge. Av sådana anledningar är det naturligtvis svårt att göra dylika jämförelser, och jag kanske kan be kammaren om ursäkt för att jag till att börja med gjorde den jämförelsen. Herr talman! När det slutligen gäller den offentliga upphandlingen, som Arne Persson har tagit upp ett par gånger, har det ju i tidningarna skrivits om SJ:s upphandling av uniformer i England. Till det skulle jag vilja säga att dessa uniformer inte var en aning dyrare än de svenska, utan de var 50 96 dyrare. Vidare fattades besluten om den upphandlingen inte häromdagen utan i november 1976, inom ramen för riktlinjer som jag visserligen hade kunnat ändra eftersom jag faktiskt var handelsminister då, men som ändå var fastlagda av den tidigare regeringen. Vad gäller den offentliga upphandlingen finns den ytterligare hänsynen att i förhållande till vissa länder — EFTA-länderna — är vi bundna att icke diskriminera i den offentliga upphandlingen.
Herr talman! Jag vill ännu en gång vända mig till handelsministern och understryka att den avgörande frågan är om den här riksdagen beslutar att vi skall ha en beredskapsnivå när det gäller skor och kläder som ligger på förslagsvis 25 å 30 96. Om jag inte har läst handlingarna fel, så kommer kammaren att gå i författning om att ta de besluten. En hel del av detta ligger ju på handelsministern när det är fråga om att expediera besluten. Då har jag givit handelsministern ett tips på vägen, när han sätter sig och förhandlar med de här östasiatiska länderna. Om jag inte är fel underrättad — och jag vet att jag inte är det — så har man från EG:s sida gått ut med krav på en begränsning och träffat preliminäravtal om en begränsad import, varvid man återför läget till vad det var 1976. Nr 49 Jag skall ytterligare anföra några siffror om hur detta har utvecklat sig för oss. Det är också en dementi på vad handelsministern sade senast, när han försökte göra gällande att utvecklingen inte har varit alldeles specifik under de senaste åren; det är nämligen vad den har varit. Vi = Försörjningsberedhade 1972 när det gäller kläder en import från u-länderna som repre = skapen på tekoomsenterade 22 96 av nationens behov. Den importen låg sedan fram till — rådet 1975 på 22,3 96; det var ingen större skillnad. År 1976 steg den till 28,6 och 1977 till 34,5 96. Det är åren 1976 och 1977 som vi har haft en enormt stegrad import av klädvaror från u-länderna. Motsvarande reduktion har skett med avseende på importen från EG och EFTA. När det gäller det senare fallet är jag väl medveten om vilka svårigheter som föreligger att kvotera och diskutera. Men i det första fallet föreligger de möjligheterna. Eftersom vi är mera generösa än någon annan nation, bör man inte precis ha några samvetskval om man försöker försvara beredskapsnivån — såsom riksdagen uttalar sig för den — genom att föra den här debatten med dessa länder. Jag skulle också vilja säga till herr Burenstam Linder att det inte har någon större betydelse vad vi har för lönekostnad när man diskuterar vårt konkurrensläge i förhållande till Hongkong, Sydkorea och de övriga ostasiatiska länderna. Där har man dagslöner på 2:50 och 3 kr., och där är företagen helt fria från alla sociala kostnader. Det är då en nullitet vilket löneläge vi har i förhållande till dem; vi kan under inga förhållanden konkurrera med dem. Däremot skall vi naturligtvis ha en rationell produktionsapparat för att hävda oss mot industriländerna — och vi har en rationell produktionsapparat. Att vi börjar hävda oss finner jag också ett uttryck för i den sifferserie jag nyss använde — en sifferserie som jag tar ur en publikation, utgiven av handelsoch utrikesdepartementen. Jörn Svensson ställde en fråga, som jag skall avsluta detta lilla inlägg med att besvara. Han frågade: Var går gränsen där vi skall ha ett försvar för beredskapsproduktionen? Jag är helt på det klara med att vi kan fixera gränsen. Hur skall vi försvara den kan Burenstam Linder med bästa vilja i världen inte svara på i dag, men han kan göra vissa insatser för att längre fram kunna redovisa hur det verkställande organet, nämligen handelsministerns och hans medarbetare, tänker realisera försvaret av denna beredskapsgräns. Man kan naturligtvis inte föra in begreppet aftonklänningar och festkläder i beredskapsmotivet, men man kan göra det med den tunga konfektionen: kostymer, rockar, damkappor, arbetskläder, tjänstekläder, grova skor, vanliga byxor o. d. Man måste göra en inventering av hela detta fält. Sedan får man fråga sig för vilka typer av konfektion som försörjningsberedskapen kan anföras såsom ett motiv och lägga fast gränsen härför. Efter den inventeringen får man ta upp en förhandling med de olika produktionsföretagen för att garantera dem den tillverkning i framtiden som de mot bakgrund av beredskapsnivån skall svara för. 163 Vi har lyckats genomföra detta på den grundtextila sidan. Det är besvärligare på tekosidan. Man klarar det inte med några allmänna lamentationer om svårigheterna, utan man är tvingad att angripa problemet på ett konkret sätt. Jag går inte så långt som Jörn Svensson och kräver en fullkomlig plan i dag. Men jag kräver av handelsministern att han ofördröjligen med sina medarbetare tar itu med inventeringen och planeringen och åstadkommer någon motsvarighet till den förhandlingsuppgörelse som har serverats för det grundtextila området.
Herr talman! Med all respekt för handelsministern vill jag framhålla att det faktiskt inte är fruktan för hans repliker som gör att jag förstår att det är på tiden att tänka på att avrunda detta aftonsamtal. Man behöver inte vara mycket till tankeläsare för att begripa att det är lämpligt. Handelsministern har, måste jag säga, en säregen debatteknik. Han lägger råge på sin motdebattörs argument, och sedan kritiserar han den bild som han själv har givit. Jag tycker att handelsministern borde notera att jag ingalunda har beskyllt denna regering för alla de bekymmer som vårt land i dag har. Men han kan inte komma ifrån, lika litet som någon annan, att industrisysselsättningen under åren 1970-1976 ökade med 45 000 arbetstillfällen. Men under det år som denna regering har haft huvudansvaret för landets ledning har minskningen varit hela 60 000 arbetstillfällen. Denna debatt skulle egentligen gälla beredskapsnivån på beklädnadsområdet. Debatten har växt ut till att bli en mer allmän sysselsättningsdebatt, men det kan inte vara något större fel i detta. Sysselsättningen är väl något av det som detta land bygger sina resurser på, och ur detta lands resurser utgår vår totala försvarsförmåga. Handelsministern började sitt senaste anförande med att säga att svenska folket är minsann klokare än Bengt Gustavsson och svenska folket vet att det inte är den nuvarande regeringens utan den tidigare regeringens politik som är grunden till de bekymmer som ligger i botten även för den här debatten. Ja, det påståendet får stå för Burenstam Linders räkning. Men det vore väldigt intressant att få veta vilken av de många opinionspejlingar som företagits av opinionsinstituten på senare tid som givit grunden för Burenstam Linders uttalande i detta avseende.
Herr talman! Vi har nu börjat tala över så vida fält att jag tror det är dags att avsluta debatten, åtminstone för min del. Jag vill dock säga att den inventering som Gunnar Sträng ber om faktiskt är gjord. Den här propositionen handlar ju om inventering av kapacitet, inventering av behov, inventering av de olika grunder man måste ha i vad gäller garderobsreserver och annat för att bedöma hur våra beredskapsmål skall uttryckas. Jag vill också göra det påpekandet att hur, från strikt försörjnings beredskapssynpunkt, man skall utforma de medel vi har att använda — Nr 49 oss av beror på hur man kostnadsmässigt får väga olika alternativ mot varandra. Jag upprepar att från strikt försörjningsberedskapssynpunkt finns alternativet att lagra — vi använder det alternativet i vissa fall —-, alternativet att ha maskinkapacitet i malpåse — vi använder även det = Försörjningsberedalternativet ibland — och alternativet att ha levande kapacitet, vilket na — skapen på tekoomturligtvis ur flertalet andra synvinklar är det mest angelägna. Men hur = rådet blandningen av de olika medlen måste göras får bero på hur kostnaden för den ena eller andra insatsen skiftar. Den kostnaden kommer bl.a. att skifta beroende på hur de allmänna konkurrensförhållandena i Sverige utvecklas.

Herr talman! Jag kan svara handelsministern: Lyckas handelsministern vid denna förhandling ta ner den konsumtionsdel av kläder som vi importerar från öststatsländerna från 34,5 till 28 96 av svenska folkets behov —- vi låg där 1976 — så tycker jag att det är en framgång för handelsministern. Jag inskränker mig till att säga det. När denna kammare kommer att fatta sitt beslut, tror jag inte att ledamöterna kommer att känna sig nöjda med att man lägger kläderna i malpåsar eller i lager. Jag utgår från att kammaren fattar beslutet i akt och mening att vi skall ha en produktion som svarar mot den beredskapsnivå på 25 resp. 30 96 som jag har talat om. Slutligen, herr handelsminister! Om inventeringen i allt väsentligt redan är gjord är detta bara tacknämligt, så mycket lättare och snabbare kommer herr Burenstam Linder fram till den produktionsplanering som jag efterlyser och den överenskommelse som garanterar att beredskapsproduktionen förankras i verkligheten.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par kommentarer till det särskilda yttrande som jag har fogat till utskottets förevarande betänkande. I det yttrandet säger jag att den beskrivning som görs i socialförsäkringsutskottets betänkande 1976/77:9 när det gäller värdeförsäkringen av statspensionerna är ofullständig. Det påståendet bygger jag på vad som står på s. 2 i det betänkandet, nämligen följande: ”Statspensionerna liksom de statliga livräntorna är numera värdebeständiga. De bestäms på grundval av basbeloppet vid ingången av det år då de utbetalas.” Där står alltså ingenting om att statspensionerna höjs varje gång folkpensionerna höjs på grund av att basbeloppet har ändrats. Men nu är det så att motionen 681, som behandlas i årets utskottsbetänkande, delvis bygger på föregående års betänkande, och den beskrivning av värdesäkringen som görs i förra årets betänkande har haft viss betydelse för motionens utformning.

Dessutom vill jag med mitt särskilda yttrande markera att det nu vid behandlingen av detta ärende har direkt sagts ut att statspensionärernas organisation menar att de yrkesaktivas förbund även skall ha hand om förhandlingarna när det gäller pensionerna.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

Herr talman! Moderata politiker har länge ägnat stort intresse åt de statsoch kommunalanställdas problem med samordningen av sina pensioner, alltså med den allmänna pensionen, folkpensionen, ATP och pensionstillskotten. Förbättringar har uppnåtts under åren. Äldre livräntor 167 har räknats upp, statspensionen har från 1975 värdesäkrats genom koppling till basbeloppet, och vidare skall vissa statliga lönetillägg fr.o.m. i år bli pensionsgrundande. Att de inte har varit det tidigare är sannerligen mycket förvånande. Men många andra samordningsproblem kvarstår olösta. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9 står det på s. 3 följande: ”I den allmänna debatten görs stundom gällande att statstjänstemännens folkpension och ATP ”förhandlats bort” och att statstjänstemännen genom kollektivavtalen ”berövats” sin lagliga rätt till den allmänna försäkringens förmåner. Detta resonemang bygger sannolikt på ett missförstånd. Varje svensk medborgare är enligt lag tillförsäkrad det grundskydd som folkpensionen ger och den ATP han intjänat under sin aktiva tid.” Ja, herr talman, att den lagliga rätten till ATP förhandlats bort är inte sannolikt ett missförstånd utan en realitet. Låt mig ta ett exempel. En offentliganställd får genom sitt ordinarie arbete en pension på 100 kr. Vid sidan av detta arbete har vederbörande haft ett extraarbete på kvällstid och fritid för vilket det betalas ATP avgifter. När 65-årsdagen kommer meddelar försäkringskassan att den offentliganställde har intjänat en ATP på t.ex. 25 kr. genom sitt extra arbete. I all rimlighets namn borde då pensionen bli 100 kr. plus 25 kr., eller 125 kr. Men samordningen sker då på så sätt att den lagliga rätten till ATP på 25 kr. står fast, men i stället reduceras statspensionen till 75 kr., varför totalpensionen fortfarande blir 100 kr. Den lagliga rätten till ATP blir därmed en meningslös lek med ord. Det är detta som utskottsmajoriteten inte vill förstå. När en offentliganställd extraarbetar blir följden alltså att han får betala skatt på extraförtjänsten, medan arbetsgivaren får bettala ATP-avgiften i vanlig ordning. Men inte nog med detta. Staten får inte bara skatteinkomsten av sin anställdes extraarbete, utan staten kan förmodligen just på grund av detta extraarbete även slippa undan med ett lägre bostadsbidrag och därtill, som kronan på verket, dra av på sin anställdes statspension i samma grad som han arbetar ihop ATP-poäng på sin fritid. Därmed, herr talman, intar den offentliganställde en unik ställning i pensionshänseende, jämförd med den privatanställde. Jag har svårt att tro att utskottsmajoriteten kan anse detta rimligt och rättvist. Så till en principfråga. Anser Helge Karlsson — som skall försvara utskottet — eller Britta Bergström med för den delen att det är rimligt att en statsanställd på grund av samordningsreglerna kan komma att hamna under 60 96 av slutlönen i pension? Jag har här en promemoria där det punkt för punkt redovisas hur en statsanställd genom samordning av statspensionen, den allmänna pensionen och SPP får en pension på 3 082 kr. i månaden, när hans slutlön är 5 300 kr. i månaden, eller 58 96 av slutlönen — icke de 65 26 som hans pensionsbrev har garanterat honom. Borde det åtminstone inte finnas en spärr vid samordningen, som garanterar den offentliganställdde hans 65 96 av slutlönen? Till sist vill jag säga, herr talman, att jag är ledsen att Britta Bergström inte ställer sig bakom Per Gahrtons, Blenda Littmarcks och Nils Carls = Nr 49 hamres motioner med en reservation. Folkpartiet har ju i likhet med moderata samlingspartiet ett bra förflutet i denna fråga. Förre folkpartiledaren Gunnar Helén ägnade en del av tiden i en remissdebatt åt detta = problem. Cecilia Nettelbrandt ägnade också mycken tid åt orättvisorna Samordningen av i samordningssystemet, och Per Gahrton har fortsatt på denna väg. Jag = offentliganställdas hoppas att Britta Bergström så småningom skall komma till samma insikt = tjänstepension med i dessa frågor, som måste lösas. Men de skall lösas förhandlingsvägen, ATP och de skall lösas fort. Jag yrkar med det sagda bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Ringaby hänvisar till vad folkpartiet förut har gjort i denna fråga. Jag vill då bara påpeka dels att detta var innan även de offentliganställdas pensioner var knutna till basbeloppet på det sätt som jag nyss refererade, dels att olika typer av tillägg till lönen har blivit pensionsberättigande, vilket de inte var tidigare. Dessa förhållanden har undanröjt motiven för att arbeta med dessa frågor. Det har dessutom gjorts ett klart uttalande från de offentliganställda pensionärerna själva om att de anser att detta spörsmål skall skötas förhandlingsvägen.
Herr talman! Det som de tre tunga folkpartister jag räknade upp tidigare har kritiserat när det gällde de statsanställdas pensioner var inte att pensionen inte var anknuten till basbeloppet, att de extra lönetilläggen inte resulterade i några pensionsökningar eller något liknande. Det var i stället just det förhållande som utskottsbetänkandet handlar om, nämligen att intjänadet av ATP-poäng i realiteten blir meningslöst för en statsanställd.

Herr talman! Vi har i riksdagen under ett antal år diskuterat frågan om samordningen av de offentliganställdas pensioner med folkpensionerna och ATP-pensionerna. Jag beklagar livligt att utskottsmajoriteten inte har haft sådana pedagogiska färdigheter att den kunnat övertyga reservanterna om att detta egentligen inte är en fråga för riksdagen utan en förhandlingsfråga mellan de avtalsslutande parterna på det offentliga området. Inte ens i år har vi kunnat övertyga reservanterna, trots att vi vid behandlingen av denna fråga i utskottet hade en hearing med företrädare för de tre stora personalorganisationerna på det offentliga området. Jag vill påstå att vi där hade samlat landets förnämsta experter på samordningsfrågor. Samtliga dessa företrädare för personalorganisationerna säger att detta är en fråga, om vilken man numera förhandlar. Sedan 1975 gäller ett avtal mellan personalorganisationerna och avtalsverket, som innebär att även dessa pensionsfrågor är förhandlingsbara. Per-Eric Ringaby kom också in på de vådor som är förenade med samordningsbestämmelserna. Men Per-Eric Ringaby glömde att nämna 169 ett väsentligt förhållande i samband med samordningsbestämmelserna. Man påstår ibland i den allmänna debatten att personalorganisationerna har förhandlat bort de lagstadgade pensionerna, men ATP och folkpension kan inte förhandlas bort, Per-Eric Ringaby, utan dessa ligger i botten av de offentliganställdas pensioner. Den senare pensionstypen är alltså en kompletteringspension utöver de lagstadgade pensionerna. ATP baseras vidare på de 15 bästa åren av den anställdes verksamma liv, medan däremot den statliga pensionen utgör 65 96 av lönen i slutlöneklassen för vederbörande, under förutsättning att han har befunnit sig i slutlöneklassen minst fem år. Om han befunnit sig i slutlöneklassen kortare tid än fem år sker viss reducering. Det räkneexempel Per-Eric Ringaby anförde kan jag inte närmare kommentera, men det kan inte stämma, eftersom den offentliganställde, som jag tidigare sade, med vissa förbehåll är garanterad 65 96 av sin slutlön. Pensionens storlek kan variera med hänsyn till antal år för den anställde i slutlöneklassen, men pensionen utgår alltid med ledning av slutlönen. Allt detta gäller givetvis under förutsättning att vederbörande har tjänstgjort minst 30 år. Annars kan pensionen bli lägre. Till fröken Bergström vill jag bara säga att man inte kan lasta utskottet eller någon annan part för att någon gör en feltolkning av en tidigare utskottsskrivning, på det sätt som skedde med utskottets uttalande från 1976/77. Den tolkningen får vederbörande själv stå för. I årets utskottsbetänkande anges tydligt att standardsäkringen gäller för folkpension och ATP-pension lika väl som för de offentliganställdas pensioner. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill lämna en kort kommentar. Jag nämnde att motionen delvis byggde på utskottets skrivning. Man har väl rätt att läsa innantill i ett utskottsbetänkande? Helge Karlsson var sedan vänlig nog att be mig läsa vad som står i årets betänkande där det är fullständigt uttryckt. Jag behöver inte läsa det, då det kom till tack vare att jag påpekade ofullständigheten i det gamla betänkandet.

Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och oss reservanter om att detta är en förhandlingsfråga. Det har vi hävdat hela tiden under alla de år som vi har arbetat med frågan. Men även om det är en förhandlingsfråga, så kan man från denna talarstol påpeka om man tycker att det är något fel i pensionssystemet. Representanten för SACO/SR som var med vid utskottsbehandlingen av de här motionerna påpekade själv att det ibland blir — som han uttryckte det — helt orimliga konsekvenser av samordningsbestämmelserna. Jag är helt enkelt ute efter rättvisa och rimlighet. pensionstillskotten, som enligt lag inte får reduceras mot någon annan inkomst än inkomst från ATP. Jag talade med gamle LO-ord = Nr 49 föranden Axel Strand häromdagen. Han har en pension från LO. Han har också ett pensionstillskott därför att han inte har någon ATP, då han var för gammal för att få sådan. Han får detta pensionstillskott vid == sidan av sin LO-pension. Vore det en statspension som Axel Strand hade, — Samordningen av skulle den pensionen reduceras med pensionstillskottet. Det är vad man = offentliganställdas gör för en statsanställd. Det är alltså inte lika behandling för privatanställd — tjänstepension med och statsanställd. De statsanställda har sin lagliga rätt till pensionstill ATP skott. Men när de får det, reduceras den andra inkomsten — man tar det alltså bakvägen. En angelägen fråga för mig är också att alla statsanställda skall ha 65 96 av slutlönen i pension, vilket de i vissa lägen inte får. Om de har statspension, vanlig ATP och en SPP-pension samordnas de tre så att man hamnar under 65 96. Det kan inte vara rimligt.
Herr talman! För att börja med fröken Bergström vill jag säga att det är självklart att vi har justeringssammanträden i utskotten för att läsa igenom utskottsbetänkanden och komma på felaktigheter som behöver rättas till. Den saken är väl klar. Som jag sade tidigare, herr Ringaby, har man i de offentliganställdas pension 65 96 av slutlöneklassen. Har man haft 20 års anställning i offentlig tjänst, får man tjugo trettiondedelar. Därtill kan man sedan bygga på sin pension med ATP. Den samordningsbestämmelse som herr Ringaby åberopar när det gäller Axel Strand gäller sådana pensioner som ligger utanför det offentliga området. Den kan ha gjort att det säkerligen finns många som har ITP, som har privata pensioner som ligger betydligt över de offentliganställdas. Men de kommer inte in i detta sammanhang när det gäller pensionstillskotten. När det gäller likheterna mellan de offentliganställda och de privatanställda, vill jag ändå påstå att de offentliganställdas 65 96 av slutlönen mycket väl väger upp de privatanställdas 60 96 av de 15 bästa åren. Man skall komma ganska högt upp i en extrainkomst innan man täcker in dessa 65 96.
Herr talman! Det lönar sig inte särskilt mycket att diskutera mer i den här frågan. Vi har hållit på med det i ganska många år nu, men tyvärr får vi moderater kämpa ensamma. Det finns dock en ljuspunkt, och det är att de tre förhandlingsparter som var med vid utskottsbehandlingen själva erkände att samordningsbestämmelserna inte är riktigt bra. De lovade att de under kommande förhandlingar skulle kämpa vidare och försöka rätta till det som är snett. Det är åtminstone en tröst att få höra det.
Herr talman! Till herr Ringabys yttrande här kan jag bara tillägga att representanterna för de tre personalorganisationerna mycket bestämt sade ifrån att detta är en förhandlingsfråga. Man ville med andra ord inte att riksdagen skulle klampa in där. Vissa bekymmer återstår självfallet, men jag vill också påminna herr Ringaby om att avtalsverket tidigare har erbjudit det s.k. nettopensionssystemet i stället men att de offentligt anställda inte har velat acceptera detta system, beroende på att det, som man bedömde det, nu finns större fördelar med bruttopensionssystemet. Det kan tänkas att det blir en ändring i framtiden, men jag tror att de avtalsslutande parterna i så fall klarar förhandlingarna själva utan någon inblandning från vår sida.
Herr talman! Vad som verkligen bekymrar mig är att utskottsmajoriteten faktiskt bagatelliserar de här problemen, och det ger inte förhandlarna det stöd som dessa skulle ha haft, om utskottet hade slutit upp på reservanternas sida.

Herr talman! Det fanns i riksdagen före den borgerliga regeringens tillkomst en tämligen obruten front mot moderaternas olika attacker för att få till stånd en ökad privatisering av hälsooch sjukvården samt tandvården. Moderaternas framstötar i detta avseende har varit många under årens lopp. Vi har säkerligen i gott minne den uppmärksammade moderatmotionen för några år sedan då man krävde att folktandvården successivt skulle överföras i privat regi. Nu är läget ett annat. De gamla moderatkraven uppenbarar sig allt oftare i regeringsförslag och utredningsdirektiv. Tidningsuppgifter har gett vid handen att en utredning skall tillsättas beträffande den för några år sedan genomförda tandvårdsreformen. I avvaktan på närmare uppgifter om den borgerliga regeringens avsikter med en sådan utredning vill jag endast slå fast en sak: Skulle det bli fråga om att söka riva upp de grundläggande principerna för tandvårdsreformen, som omfattar både tandvårdsförsäkringen och folktandvården, kommer vi från socialdemokratiskt håll vid en förändring av majoritetsförhållandena i riksdagen att återställa de för tandvårdsreformen fastlagda grundprinciperna. Vi kommer att slå vakt om folktandvårdens utbyggnad, som innebär att nettotillskottet av nya tandläkare skall tillföras folktandvården, och om folktandvårdens uppgift att garantera alla barn och ungdomar en regelbunden och kostnadsfri tandvård. Vi kommer också att se till att de gamlas tandvård inte försummas. På riksdagens bord ligger nu ett regeringsförslag om en ökad privatisering av sjukvården. I korthet går förslaget ut på att genom en utvidgad individuell taxebindning och en höjning av taxenivån med 20 96 över läkarvårdstaxans grundnivå skall 60 privatpraktiserande läkare under åren 1978 och 1979 stimuleras att etablera en ny form av privatsjukvård ute i landet. Det skall ske, som det vackert heter, utanför storstadsregionerna och där behovet av läkare är mindre väl tillgodosett. Ordet glesbygd har man försiktigtvis inte nämnt i sammanhanget. Nr 49 i Denna nya privatsjukvård skall byggas upp så att minst tva läkare Tisdagen den tillsammans skall svara för varje sådan nyetablerad privatpraktik. Man 13 december.1977 har kopplat in försäkringskassan, landstingen och socialstyrelsen i själva. organisationsproceduren för att härigenom ge förslaget något slags sank = Individuell taxetion för att privatintresset är underordnat det allmännas intresse. Det bindning för vissa sistnämnda är inte utan intresse politiskt och opinionsmässigt. privatpraktiserande I ett läge då det finns över 400 vakanta läkartjänster i landstingens = läkare öppna sjukvård och då ett stort antal nya vårdcentraler ute i landstingen inte på långt när kan utnyttjas till fullo vill de borgerliga naturligtvis vara en smula försiktiga i sina ordval och inte ge förslaget en alltför utmanande karaktär. Tydligen hyser man inte någon överdriven tilltro till att förslaget skall vinna oreserverad uppskattning och av de ansvariga sjukvårdshuvudmännen upplevas som något positivt bidrag för att lösa de vakansproblem som alltjämt föreligger inom den viktiga offentliga öppna sjukvården. Därför vill man tydligen redan i förväg tona ned förslagets verkliga innebörd. I en socialdemokratisk reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 har vi avvisat hela förslaget, och vi har gjort det på mycket goda grunder. I verkligheten innebär regeringens förslag att vid sidan av den offentliga sjukvården skall man nu initiera en helt ny sjukvårdsorganisation, som givetvis med de föreslagna generösa taxebestämmelserna kommer att verka direkt konkurrerande med främst den av landstingen organiserade öppna vården. Vi har under den socialdemokratiska regeringens tid målmedvetet och i intim samverkan med sjukvårdshuvudmännen byggt ut distriktsläkarvården vid nya vårdcentraler och läkarstationer över hela landet för att härigenom tillförsäkra alla en lättillgänglig, taxebunden hälsooch sjukvård i närmiljö. Genom en kraftig ökning av läkarutbildningen och ett nytt utbildningssystem för läkarna har den sjukvårdspolitiska målsättningen varit bestämt inriktad på att kanalisera de nya läkarna till de delar av landet och de områden av sjukvården där behoven är störst. Minst hälften av alla nya läkare har vi på detta sätt velat tillföra den offentliga öppna hälsooch sjukvården samt långtidssjukvården. Trots att läkarutbildningskapaciteten sålunda kraftigt vidgats — vi får nu omkring 19000 nya läkare per år — kvarstår fortfarande en kännbar brist på läkare, främst inom den offentliga öppna hälsooch sjukvården. Härtill kommer de stora vakanser som finns inom sjukhusverksamheten, exempelvis inom långtidssjukvården och psykiatrin. I detta läge vill regeringen genom särskilda ekonomiska stimulansåtgärder prioritera privatläkarsektorn genom att bygga upp en helt ny sjukvårdsorganisation. Det är minst sagt förvånande att centern kunnat gå med på detta förslag. Herr talman! I många avseenden är detta ett egendomligt förslag. I propositionen görs gällande att förslaget om att vissa privatpraktiserande läkare skall få rätt att ta ut en högre taxa för sina tjänster skulle vara 175 en anordning som skulle gälla övergångsvis, eftersom man kan förvänta att riksförsäkringsverket redan nästa år kommer att lägga fram förslag om en avveckling av den individuella taxebindningen. Mycket talar emellertid för att den föreslagna taxehöjningen kommer att leda till en allmän höjning av hela läkarvårdstaxans nivå för privatpraktiserande läkare och därmed i kombination med en befrielse från jourtjänstgöring bidra till en överströmning av läkare från offentlig till privat vård. I propositionen har man sökt få fram en motivering för detta minst sagt egendomliga förslag. Det har angivits att det s.k. läkarfördelningsprogrammet skulle innebära att antalet privatläkare fram till 1980 skulle vara oförändrat, vilket innebär ett beräknat ersättningsbehov av 30 läkare perår. Vi finner detta vara en felaktig utgångspunkt för förslaget, eftersom läkarfördelningsprogrammet är ett planeringsinstrument för fördelningen av tillgängliga läkarresurser inom den offentliga vården. I det här hänseendet innebär det endast att man gjort en teknisk avräkning av ett antal läkare, som kan antas inte komma att bli tillgängliga för fördelning. Man vill vidare i propositionen nästan ge sken av att landsbygd och glesbygd skall bli särskilt ihågkomna, eftersom privatläkarna skall etablera sig utanför storstadsområdena. Låt oss på den punkten inte ha några illusioner. Det kommer aldrig att bli fråga om att dessa privatläkare med förhöjd taxeersättning kommer att etablera sig i glesbygderna. Här får nu som tidigare sjukvårdshuvudmännen svara för läkarservicen. Nej, det kommer naturligtvis att bli fråga om större kommuner med ett tillräckligt befolkningsunderlag för att dessa privatläkare skall finna det ekonomiskt och ur andra synpunkter meningsfullt att öppna privatpraktik. Detta skall ske samtidigt som många landsting står med färdiga och välutrustade vårdcentraler, som drar stora kostnader men som inte fullt ut kan utnyttjas på grund av läkarbrist. Det måste vara något grundläggande fel att man då i stället skall börja bygga upp en ny och kostsam privat sjukvårdsorganisation. Jag skulle vilja säga: Se i stället till att de tomma läkarstolarna i vårdcentralerna blir besatta! Det är ur både sjukvårdspolitiska och samhälllsekonomiska synpunkter det enda förnuftiga. Den nya privatläkarorganisationen föregriper dessutom på ett olyckligt sätt den allsidiga prövning av privatpraktiserande läkares framtida ställning som sker genom hälsooch sjukvårdsutredningens pågående arbete med en helt ny sjukvårdslagstiftning. Även om den borgerliga regeringen till varje pris nu vill tillmötesgå olika privatintressen som moderaterna under årens lopp har odlat och inmutat, ger detta förslag i sin principiella uppläggning och utformning en intressant bild av vilken meningsriktning inom regeringen som tycks vara bestämmande för vår sjukvårdspolitik. Det borde, herr talman, vara en självklarhet i dagens läge att alla krafter samlas kring den helt avgörande uppgiften att få till stånd en fortsatt målmedveten utbyggnad av den offentliga öppna sjukvården. Det kan inte vara rimligt att på det sätt som regeringen föreslår bygga upp en ny organisation med privatvård vid sidan av en existerande sjukvårdsorga Nr 49 nisation där de nya läkarna sannerligen väl behövs. Det är i stället an geläget att den offentliga öppna vården tillförs de läkarresurser som det här är fråga om.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

Herr talman! Min vän Sven Aspling känner alltid oro så fort några privatpraktiker skall få etablera sig i vårt avlånga land. Jag hoppas att den instundande julhelgen skall minska Sven Asplings oro, för det här utskottsbetänkandet är verkligen inte mycket att oroa sig över. Vi skall komma ihåg, ärade kammarledamöter, att det upprepade gånger har sagts och skrivits att privatläkarkåren skall vi försöka bibehålla vid nuvarande nivå. Det är alltså inte fråga om någon ökning. Vi vet att vi nu har ungefär 17 000 läkare i landet. Av dem är, enligt uppgifter som jag har inhämtat i dag, ungefär 750 heltidsarbetande privatpraktiker. Det finns 1 800-1 900 registrerade i kassorna, men det är bara 750 som är heltidsarbetande. Vi vet också att antalet heltidsarbetande privatpraktiker faktiskt minskar varje år. År 1985 kommer vi att ha ungefär 26 000 läkare, därav 23 000 yrkesverksamma läkare. Om man jämför den stora gruppen läkare i den offentliga vården med den lilla gruppen privatpraktiker måste man konstatera att de farhågor som socialdemokraterna ger uttryck för i reservationen verkligen är elefantens rädsla för den lilla råttan. Vi vill sannerligen inte avlöva den offentliga sjukvården. Det sägs klart ut i betänkandet att den offentliga sjukvården skall garanteras sina läkare. Men vi har också sagt att vi skall försöka behålla den kader av privatpraktiker som nu finns och som är ett värdefullt komplement till den offentliga sjukvården. De 60 läkare som åren 1978 och 1979 skall få etablera sig utanför storstadsområdena skall få tillämpa en taxa som med 20 96 överstiger normaltaxan — detta för att kunna hålla en hygglig standard på sin mottagning. Det är nämligen ganska dyrt att sätta upp en privatpraktik. Detta är emellertid faktiskt en låg taxa, Sven Aspling, eftersom det gäller gruppmottagning med minst två läkare. Läkargrupper får nu en 50-procentig förhöjning av taxan — och det var väl den gamla regeringen som bestämde det. Om den här regeringen inte sagt 20 96 hade det kanske automatiskt blivit 50-procentiga höjningar — vad vet jag. Dessutom, Sven Aspling: Tillskottet på 30 privatpraktiker vart och ett av åren 1978 och 1979 beslutades när det var socialdemokratisk regering, och om jag inte är alldeles fel underrättad satt socialdemokraten Göte Fridh i sjukvårdsdelegationen och godkände detta. Nu yrkar Sven Aspling avslag på sina egna förslag. Det borde oroa i varje fall Sven 177 Det är alltså fråga om en ersättningsetablering för att något så när bibehålla kårens storlek. Men hela den privata verksamheten är, som vi vet, mycket hårt reglerad. Försäkringskassan skall ge sitt tillstånd till förhöjd arvodesnivå vid nyetablering för minst två läkare. Socialstyrelsen skall godkänna etableringen, och sjukvårdshuvudmannen på orten skall också godkänna den. Detta är byråkrati, säger många. Ja, kanske, men jag får i varje fall för min del hoppas att handläggningen sker på ett smidigt och enkelt sätt så att det inte försenar etableringen. Någon stor överströmning till privatpraktikerna kommer det alltså inte att bli med det här förslaget. Skulle detta mot all förmodan ske finns det faktiskt mängder av åtgärder att vidta för att styra utvecklingen i önskad riktning igen — det är ingen som helst konst. Den styrda etableringen på 60 tjänster under en tvåårsperiod har mig veterligt inte föregåtts av några direkta överläggningar med privatpraktikerna. Det har varit vanligast med MBL-förhandlingar med representanter för SACO/SR och TCO-S. Vi vet att privatläkarna önskat mycket mera. Men regeringen ger i själva verket ganska litet till dem. Så ur Sven Asplings synvinkel borde det här förslaget inte vara något att oroa sig för. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Ringaby tar upp detta med oro, och det skulle kunnat ge anledning till många reflexioner denna sena kväll. Jag tror att en stor del av svenska folket känner en stor oro i dag när det gäller utvecklingen och regeringens politik, men jag skall inte ta upp det. Herr Ringaby! Det här är inte fråga om någon ersättningsetablering. Det är fråga om att inrätta en helt ny sjukvårdsorganisation. Sedan vill jag rent upplysningsvis säga herr Ringaby följande: Den förhöjda läkarvårdstaxan i läkarhusen gällde redan befintliga gruppmottagningar, där kostnadsnivån vid ikraftträdandet av reformen låg högre än normaltaxan. Därför medgavs en generell förhöjning att gälla övergångsvis. Det förslag vi nu diskuterar gäller en ny, privat sjukvårdsorganisation. Det är den avgörande skillnaden. Och såvitt jag vet har det inte tillkommit några nya läkarhus efter det beslut som på sin tid fattades i denna fråga. Jag har slagit fast att läkarfördelningsprogrammet inte kan tas till intäkt för att under alla förhållanden ca 30 läkare varje år skall bli privatprak tiserande läkare. Det rör sig här om en teknisk avräkning av läkare som inte skall tas i anspråk vid läkarfördelningen inom den offentliga hälsooch sjukvården. I propositionen 1974 gjordes inte något uttalande beträffande de framtida vårdvolymerna inom privatpraktikersektorn. Låt mig erinra om att läget i samband med propositionen 1974 var att det i de befintliga läkarhusen med dess resurser fanns behov av ersättningsetablering, och det var vi införstådda med. När det gällde enskilda privatpraktiker ute = Nr 49 slöts inte heller möjligheten med ersättningsetablering, om det skedde Tisdagen den med tillämpning av den gällande normaltaxan. 13 december 1977 Det var med hänsyn till dessa förhållanden som man i läkarfördelningsprogrammet 1975 gjorde en teknisk avräkning för ett visst antal = Individuell taxeläkare. Låt mig understryka, herr talman, att det däremot aldrig i samband = bindning för vissa med propositionen 1974 föresvävade oss att börja sprida över hela landet — privatpraktiserande nya gruppmottagningar i läkarhus för privatläkare med förhöjda taxor. läkare Det är här den grundläggande skillnaden ligger mellan det tidigare beslutet och den nu föreliggande propositionen. Det är, herr Ringaby, viktigt att komma ihåg vad vi här diskuterar. Herr talman! Jag vill göra ytterligare ett tillägg och upprepa att det står 400 tomma läkarstolar vid nyinrättade vårdcentraler. Varför ser man inte till att krafterna och de ekonomiska resurserna sätts in för att få de lediga läkartjänsterna besatta? Det måste väl i all rimlighets namn vara det förnuftiga och riktiga i dagens läge.
Herr talman! Sven Aspling sade att vi skulle sprida ut nya läkare över landet med en ny taxesättning. Det låter ju pampigt och man kan se hur det växer upp en enorm kader av privatläkare. Men det är ju bara fråga om 30 nästa år och 30 år 1979. Det är sannerligen inten stor skara! Det var ju när vi hade socialdemokratisk majoritet som beslutet fattades att denna privatläkarkader skulle vara oförändrad. Vi står fast vid det beslutet. Men det blir vakanser även bland privatläkarna, Sven Aspling, och de måste fyllas. Man har då sagt att 60 läkare under två års tid skall fylla dessa vakanser och åstadkomma att privatpraktikerna blir ungefär lika många som de är i dag. Det är alltså inte fråga om någon ökning. Sven Aspling talar om tomma läkarstolar. Självfallet finns det sådana. Landstingen kanske bör ompröva sin personalpolitik och se om det finns något att göra för att de offentliganställda läkarnas tjänster skall bli mer attraktiva än de är i dag. Men kom ihåg, Sven Aspling, att 1985 har vi 23 000 läkare och i dag 17 000! Om några år kanske det rent av kan bli så att landstingen är glada om några läkare kan etablera sig privat. Jag tror att landstingen kan komma att få svårt att anställa dem som nu utbildas — vi har ju en stor utbildningskapacitet. Jag vill upprepa att socialdemokraten Göte Fridh när han satt i sjukvårdsdelegationen uttalade sig för att det skulle bli en ersättning av vakanser på privatläkarsidan. Vi säger 30 nästa år och 30 året därpå. ” I propositionen vill man ge intryck av det s.k. läkarfördelningsprogrammet programenligt skulle innebära att 30 läkare årligen skulle tillföras gruppen av privatpraktiserande läkare. Men detta är inte fallet. Det rör sig i stället om en teknisk avräkning av 21-22 läkare, vilka inte skall tas i anspråk vid läkarfördelningen inom den offentliga hälsooch sjukvården.” 179 Vad är nu detta för kryptiska formuleringar? Man säger i den socialdemokratiska motionen att 22 läkare icke skall stå till den offentliga sjukvårdens disposition. Alltså skall de stå till privatpraktikernas disposition. Det är ju vad man sagt från socialdemokratiskt håll — 22 eller 30. Men nu yrkar Sven Aspling avslag på alltihopa.
Herr talman! Jag har egentligen behov av att direkt upprepa vad jag sade i talarstolen för en stund sedan. Jag sökte då klargöra för herr Ringaby hur läkarfördelningsprogrammet är konstruerat och bakgrunden till detta. Jag skall emellertid inte ta kammarens tid i anspråk för detta utan vill på den punkten hänvisa herr Ringaby till protokollet, som ju föreligger i morgon. Jag har faktist lämnat en utförlig redogörelse.

Får jag, herr Ringaby, också göra det tillägget att vi har 400 vakanta läkartjänster i landstingens öppna vård och att det under senare år har tillkommit ett stort antal välutrustade vårdcentraler, som inte till fullo kan utnyttjas på grund av läkarbrist. Herr Ringaby har själv satt sitt namn under utskottsbetänkandet, vari det understryks: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att den offentliga vården tillförs erforderliga läkarvårdsresurser.” Vad gör då regeringen? Jo, den lägger fram en proposition, vari det föreslås att man nu skall bygga upp en ny privatläkarorganisation. Man vill bokstavligen talat lotsa de nya läkarna förbi de tomma läkarstolarna i vårdcentralerna för att med generösa taxebestämmelser få dem att etablera sig som privatpraktiker. Kan det vara förnuftigt? Vill man ta vara på de läkarresurser som finns och använda pengarna på ett vettigt sätt borde det vara en självklarhet att inte minst i dagens läge tillse att de tomma läkarstolarna i vårdcentralerna blir besatta.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att delta i den här debatten, men några saker som sagts här gör att jag känner mig föranlåten att göra ett par påpekanden. Får jag först påpeka att vad det här gäller är frågan om att ersätta avgående privatläkare. Vi har i landet ett antal privatläkare. En del av dessa slutar varje år av olika anledningar. Som det här tidigare har sagts är det rimligt att det får bli en viss återrekrytering till den delen av läkarkåren. Det kanske bör erinras om att privatläkarna står till allmänhetens förfogande. Herr Aspling diskuterar på ett sådant sätt att man får intrycket att dessa läkare undandras den vårdsökande allmänheten. Det är inte - Nr 49 på det sättet utan de står självfallet till allmänhetens förfogande. Tisdagen den Det gäller 30 tjänster per år. Denna fråga har varit föremål för be 13 december 1977 handling i Landstingsförbundets styrelse, och jag har deltagit iden bes I handlingen. Vi har i Landstingsförbundet enhälligt tillstyrkt denna re = Individuell taxekrytering. Var skall dessa läkare placeras? Det är här utsagt att innan bindning för vissa man etablerar dessa läkare skall det ske samråd med vederbörande lands = privatpraktiserande ting. Jag skulle vilja formulera det så att landstingen har vetorätt i fråga — läkare om var dessa nya läkare får placeras. Det innebär alltså att man har garanti för att de mindre orterna i landet kommer i fråga. Jag kan ta min egen hemort, Hedemora, som exempel. Där hade vi förr tre fyra privatläkare och en tjänsteläkare. I dag har vi ingen privatläkare kvar, men vi har två tjänsteläkare. Det kan inte vara fel om en läkare vill etablera sig där och om det skulle bli någon av dessa 30. Jag tror att vi inte skall göra frågan vare sig större eller mindre än vad den är. Får jag sedan säga att det är dessa läkare på landstingens läkarcentraler som allmänheten möter först. Där klarar man 90-95 96 av all vård som kommer i fråga. Det man inte klarar där remitteras sedermera till de sjukhus där patienterna kan få den vård som sjukdomen motiverar. Så några ord om läkarvakanserna i dag. Det finns läkarvakanser både inom distriktsläkarvården och på sjukhusen, och det kanske är på det sättet att landstingens ambitioner är litet för stora. Trots att vi har långa listor på läkartjänster som vi inte får godkända från socialstyrelsen, inrättar ändå varje landsting ytterligare ett antal tjänster, ställer in dem i den långa kö av läkartjänster som man hoppas kunna få tillsätta. Jag har en känsla av att landstingen kanske borde visa litet mindre ambitioner i fråga om sjukhusläkartjänsterna för att klara distriktsläkarvården, alltså vården på det så att säga lägsta planet, där man möter människan direkt, och då skulle vi kunna lösa dessa problem. Men jag tycker inte att man behöver, som herr Aspling har gjort här, måla en figur på väggen och göra gällande att vi inför något nytt system. Det är inte alls fråga om detta. Jag skulle vilja säga att herr Aspling målar ungefär som de gamla dalmålarna. De målade som de tyckte och som det gagnade dem. Det har herr Aspling gjort här också. Bilden är i verkligheten litet annorlunda, nämligen så som jag har redovisat här.
Herr talman! Jag begärde bara ordet för en kort replik till Sven Aspling. Det är alltid litet besvärligt att diskutera med Sven Aspling, för han har en benägenhet att slåss mot sina egna hjärnspöken, oavsett vad motståndaren säger. Vad som nu sker med detta utskottsbetänkande är att vi följer den gamla regeringens intentioner att privatläkarkadern skall vara oförändrad. Men det kräver ju att man tillsätter några läkare varje år, eftersom några avgår varje år. Det är också i enlighet med vad som har gällt tidigare. 181 Vi har egentligen inte så mycket att slåss om, Sven Aspling. Den där oron, som herr Aspling känner, tror jag inte delas av de människor som får en privatpraktiker i närheten och möjlighet att besöka honom. Jag tror att de snarare känner glädje över det.
Herr talman! Jag är ledsen över att herr Eric Carlsson, som ju representerar stor sakkunskap på sjukvårdsområdet, har fått den här frågan i hög grad om bakfoten. Det är inte så att det skall vara ersättning för avgående privatläkare. Var står detta? Det är fråga om att inrätta en ny sjukvårdsorganisation på privatläkarbasis med 60 läkare under två år. Det är mycket viktigt, herr Carlsson, att komma ihåg att det är detta det gäller.

Får jag, herr talman, upprepa vad jag sade. Läget i samband med propositionen 1974 var att det i de befintliga läkarhusen med deras resurser fanns behov av ersättningsetablering. Det var vi införstådda med. Det har inte tillkommit några nya läkarhus sedan dess. Inte heller när det gällde enskilda privatpraktiker uteslöts möjligheten till ersättningsetablering, om det skedde med tillämpning av gällande normaltaxa. Det var med hänsyn till dessa förhållanden som man i läkarfördelningsprogrammet gjorde en teknisk avräkning för ett visst antal läkare. Kom ihåg detta, herr Eric Carlsson. Det är detta det gäller. Däremot föresvävade det oss på intet sätt att man i samband med denna proposition 1974 skulle börja sprida ut gruppmottagningar i läkarhus över hela landet för privatläkare med förhöjda taxor. Visst har man försökt omgärda detta förslag med remissinstanser som skall yttra sig om etableringen. Det bara understryker att man, när man nu har givit sig in på privatiseringens väg, samtidigt har fått lov att vara väldigt försiktig för att inte ge förslaget en alltför utmanande karaktär. Herr talman! Jag skall inte som herr Ringaby försöka pejla våra kollegers innersta skrymslen, men nog har jag en känsla av att herr Eric Carlsson inte med någon större entusiasm lade sitt ord för detta mycket egendomliga förslag. Jag tror det var klokt, herr Eric Carlsson, att ligga lågt. Detta är ett förslag bakom vilket man kan spåra alldeles speciella intressen.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Får jag säga till herr Aspling att det är fråga om ersättningsrekrytering för avgående privatläkare. Denna fråga har varit föremål för ingående behandling i Landstingsförbundets styrelse. Det har lett till att landstingen har vetorätt när det gäller att avgöra var dessa nya tjänster skall placeras. Det finns 24 — Nr 49 landsting i riket och det gäller 30 läkare per år. Då kan herr Aspling räkna ut omfattningen. Får jag sedan säga till herr Aspling och kammarens ledamöter att jag var med när Landstingsförbundets styrelse fattade beslut i denna fråga. = Individuell taxe Jag påstår att Landstingsförbundets styrelse känner sitt ansvar för sjuk — bindning för vissa vården, för läkarvården och för att de människor det gäller skall få vård — privatpraktiserande på basnivå. Denna styrelse har enhälligt tillstyrkt detta förslag. läkare Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom jag inte tillhör Landstingsförbundets styrelse, skall jag inte ge mig in på några beskrivningar av på vilket sätt eventuella diskussioner där har förts. Det får stå för herr Eric Carlssons egen räkning. Men så mycket vet jag att går jag ut till de socialdemokratiska landstingsmännen, som är djupt engagerade i sjukvårdspolitiken, har jag deras fulla stöd för de synpunkter som jag här har framfört. Låt mig upprepa följande, herr Eric Carlsson: Det är inte fråga om en ersättningsetablering utan det är fråga om att inrätta en ny sjukvårdsorganisation. Läs propositionen och — framför allt — läs vår reservation till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag skulle till sist ändå vilja be herr Aspling att än en gång läsa igenom propositionen 23, som ligger till grund för utskottets betänkande. Där står uttrycklingen: ”Nu gällande läkarfördelningsprogram avser perioden 1975-1980.

Herr talman! Jag visste inte att den här propositionen sorterade under fru Troedsson. Enligt ärendeindelningen inom socialdepartementet hade jag för mig att detta var herr Gustavssons område. Han har också signerat propositionen. Det är inte som fru Troedsson säger. Vad regeringen gör är att etablera en helt ny sjukvårdsorganisation på privat basis. Jag vet inte varför man är så generad att erkänna detta. Jag förstår inte denna kluvenhet. 183 Jag har sakligt redogjort för vad propositionen innehåller, och vad det kan komma att innebära i fortsättningen i fråga om konkurrens med den offentliga sjukvården. Att man över huvud taget lägger fram ett förslag av denna karaktär hösten 1977, när vi har ett stort antal vakanser vid nyinrättade vårdcentraler, är helt obegripligt. Vad är det för förnuft i att med de begränsade läkarresurser som föreligger satsa på en helt ny privat sjukvårdsorganisation? Herr talman! Jag ber att på nytt få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan tillgodose Sven Asplings önskemål om att propositionen skulle innebära en utvidgning av den enskilda sektorn. När herr Aspling ändå någon gång sätter sig ner och läser igenom propositionen kommer han att upptäcka att det framgår mycket tydligt på vilket sätt propositionen har kommit till. Det står: ”Efter samråd med statsrådet Troedsson vill jag — —-— anföra följande.” Jag skulle vilja rekommendera den här propositionen som lämplig jullektyr för herr Aspling.
Herr talman! Vi skall väl inte så här före jul och sent på kvällen servera varandra alltför kritiska synpunkter. Men nog svävar fru Troedssons ande över denna proposition. Låt mig ha sagt det.

Herr talman! De sysselsättningsbekymmer vi just nu upplever är i allt väsentligt koncentrerade till en grupp krisbranscher. Från att ha varit svårigheter i ett litet antal branscher, främst teko och glas, har problemen nu också kommit i ett stort antal övriga branscher såsom gruv-, stål-, skogs-, varvsoch möbelindustri, m.fl. Branschkriserna har kommit slag i slag i ökande takt. För att lösa dessa problem, och hindra att krisen drabbar allt fler orter och enskilda, krävs en kraftfull branschplanering. Denna branschplanering måste drivas av samhället i samarbete med anställda och företagare. Det gäller att uppmärksamma problemen på ett tidigt stadium och sätta in åtgärder för att lösa dem. Men dessa åtgärder måste ingå i en större plan för hela näringslivets utveckling. Denna planering måste bygga på en medveten och klar näringspolitisk målsättning. Det går inte att klara branschproblemen inför ett akut nedläggningshot för industrin, vilket framtvingar snabba, och därmed kanske också illa underbyggda, beslut. Den socialdemokratiska regeringen tog en rad initiativ för att ge förutsättningar för utvecklingen inom olika industrigrenar. Här kan t.ex. nämnas Investeringsbanken och fjärde AP-fonden. Man sökte också skapa bättre förutsättningar för planering av olika industribranscher. Stålbranschrådet tillkom år 1974 som ett uttryck för att man var medveten om att branschen stod inför betydande strukturproblem, som krävde insatser från statsmakternas sida. På det sättet skapades ett forum för kontakter mellan statsmakterna, företagen och de fackliga organisationerna. Överläggningarna inom rådet ledde till flera viktiga initiativ. BL. a. tillsattes handelsstålutredningen i början av år 1976. Tillsättandet av specialstålutredningen, ett berömvärt initiativ av den nuvarande industri ministern, kan också ses som ett fullföljande av initiativen inom stålbranschrådet. I vår motion 192 har vi från socialdemokratiskt håll lagt fram förslag om hur vi anser att de många problemen inom stålindustrin bör lösas. Vi delar den uppfattning som kommer till uttryck i specialstålutredningen, att en fortsatt strukturomvandling måste ske inom specialstålbranschen, men att statsmakterna då har ett ansvar för att dessa omvandlingar kommer till stånd och genomförs i socialt acceptabla former. Vi anser också att statsmakterna måste ange riktlinjer för en strukturplan och göra de nödvändiga insatserna för att planen genomförs. Vi pekar på nödvändigheten av en planering för hela branschen, oavsett de olika ägarkategorierna. Vi kräver att den strukturfond som vi tidigare föreslagit blir verklighet. Vi pekar på behovet av starkt ökade insatser för forskning och utveckling inom stålområdet. En ökad prospekteringsverksamhet för att finna brytvärda fyndigheter av legeringsmetaller inom landet bör staten intensifiera och finansiera via fonden. Vi påpekar behovet av en fast och konsekvent energipolitik, som ger stålindustrin garantier för en sådan energitillförsel att dess framtidsplanering möjliggörs. Vi hävdar att det fordras en mera aktiv arbetsmarknadsoch näringspolitik för att klara de berörda bygdernas mycket stora problem. Men den borgerliga regeringen har visat ett beklagligt ointresse för branschfrågorna. Branschplaneringen har uteblivit, trots att tecknen på annalkande kris varit mycket tydliga under senare tid och trots att utredningsoch bakgrundsmaterial i flera fall funnits framtaget. Man har i stället fått gå in på ett senare stadium, då lösningarna blivit såväl mindre tillfredsställande som kanske onödigt kostsamma. I många fall verkar det som om regeringen hyser motvilja mot att ta ett ansvar för en branschplanering, varför man i stället drivs in i en utveckling som dikteras av det privata näringslivets speciella intressen. Vågar man inte ta en klar ställning när man ser problemen? Måste man alltid överlåta planeringen åt anonyma intressen, som kanske inte alltid ser samhällets krav som de väsentligaste? När det gäller specialstålindustrin följer förslagen det vanliga mönstret. Industriministern påpekar flera väsentliga och kloka ting, men han föreslår inga åtgärder för att utvecklingen skall ledas i den riktning han anser riktig, utan hans resonemang leder bara till fromma förhoppningar vad gäller industrins utvecklingsmöjligheter och planering. Trots att ett omfattande utredningsarbete har föregått propositionsskrivandet måste jag konstatera, att regeringen inte presenterar skymten av ett samlat program för närings-och arbetsmarknadspolitiken inom stålindustrin. Något som helst försök till ledning och styrning för att uppnå de effekter man talar om finns inte med i propositionen. Ändå är industriministern beredd att tillföra de bägge branscherna, specialstålindustrin och stålgjuteriindustrin, inte mindre än 1,3 miljarder av statsmedel som lån och bidrag. Och detta trots att specialstålutredningen pekar på det akuta behovet av omstruktureringar, koncentration och en planering helt ovanför de olika ägarintressena. Det är orimligt, att statsmakterna intar en så passiv hållning till en fråga av så genomgripande betydelse för stora delar av den svenska stålindustrin och dess anställda liksom för många orter i landets olika delar. Nu läggs hela ansvaret för en branschplanering, för tilldelningen av stöd och lån till de olika industrierna och för de regionalpolitiska avvägningar som måste göras på en delegation, om vilken det i propositionen endast sägs att där skall ingå representanter för bl.a. anställda och företag i berörda branscher. Ställer regeringen inte helt orimliga anspråk på objektivitet och sakkunskap hos de personer som skall ingå i delegationen, när man inte ger någon som helst anvisning om hur man ser på strukturproblemen och på hur dessa omställningar och regionalpolitiska avvägningar skall göras? I propositionen pekar man på arbetet med olika andra strukturfrågor och framhåller bl.a.: ”Något sådant strukturprogram finns f. n. inte för specialstålindustrin och inom denna bransch bör nu delegationen få ett motsvarande ansvar.” Det är ett förvånande uttalande. Jag vill därför fråga industriministern: Kommer industriministern att ge den delegation, som han torde komma att tillsätta för att syssla med specialstålindustrin, direktiv att också svara för framläggande av ett strukturprogram för specialstålindustrin? I propositionen föreslås, att företag inom specialstålindustrin och stålgjuteriindustrin skall kunna få statliga lån, investeringslån, likviditetslån och flera andra former av lån. Likaså skall hela arsenalen av lokaliseringsstöd stå till förfogande. Motivet anges vara ”att främja en långsiktigt balanserad regional sysselsättningsutveckling”. De överväganden på vilka alla dessa förslag vilar synes vara diffusa och illa underbyggda. Det sker en sammankoppling och sammanblandning av olika motiv för åtgärderna. Likaså är sammankopplingen med lokaliseringspolitiken mycket löst motiverad. Över huvud taget är hela denna flora av olika stöd vagt utformad. Stöden är synnerligen generösa mot företagen. Staten tar över en stor del av den risk som eljest åligger ägarkapitalet. Det är då rimligt att staten skall kunna ställa de krav, som motsvarar vad som normalt kan ställas av den som bidrar med aktiekapital. Så sker inte här, och vi finner detta synnerligen oroande. Staten går inte in och planerar utan överlåter detta åt en löst antydd delegation, men det ekonomiska ansvaret för vad som kommer fram ur en sådan ”privatdriven” planering är staten beredd att ta. Självklart har vi socialdemokrater i utskottet inte kunnat biträda förslagen om bifall till propositionen. Vi har andra uppfattningar och finner att flera av förslagen strider mot vad vi anser vara en riktig branschpolitik. Vi har därför fogat sex reservationer vid betänkandet. I reservationen 1 föreslår vi att riksdagen skall begära att regeringen lägger fram förslag till ett strukturprogram för specialstålindustrin, med den motivering som jag här anfört. Reservationen 2 rör den bristande samordningen mellan olika låne former för stödet till omstrukturering inom branschen. Riksdagen bör begära att regeringen lägger fram redovisning av specialstålindustrins behov av lån och kreditgarantier. Vi godtar dock — men endast i avvaktan på regeringens förslag till strukturplan och redovisning av lånebehovet — anslagen för låneunderstöd enligt propositionen. Reservationen 3 klargör att vi inte anser det vara rimligt att ett så frikostigt stöd som regeringen föreslår ges till privata företag utan att staten kräver ett skäligt inflytande i företagen. Vi föreslår att det statliga delägarskapet grundas på att lånemedel via konvertibla skuldbrev omvandlas till aktier. Reservationen 4 gäller regeringens förslag till lånedelegation, vilken ges mycket betydande uppgifter och rätt att fatta mycket långtgående beslut. Vi finner det väsentligt att de anställda ges ett sådant inflytande i delegationen, att olika fackliga organisationer som företräder de anställda blir representerade i delegationen. Reservationen 5 behandlar behovet av utbyggd och intensifierad forskningsoch utvecklingsverksamhet inom specialstålindustrin. Det är en allvarlig brist i propositionen att det statliga stödet till branschen inte skall kunna utgå till sådan verksamhet. Det är nödvändigt att staten går in och stöder särskilt angelägna projekt inom forskningsoch utvecklingsarbetet. Reservationen 6 framhåller att specialstålindustrin är ytterst energikrävande och därför beroende av en säker tillgång på elenergi. En långsiktig energipolitik är en nödvändig förutsättning för att en rimlig och riktig strukturomvandling inom specialstålindustrin skall komma till stånd. Vi föreslår därför riksdagen uttala att den energipolitik som statsmakterna lade fast 1975 genomförs. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1-6 vid näringsutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Specialstålindustrin är koncentrerad i huvudsak till Bergslagen. Bergslagsområdet utgörs av delar av Gästrikland, Dalarna, Västmanland, Närke och Värmland. Det är i den delen av landet som svensk järnhantering har sitt ursprung. Via råvaran malmen har järnhanteringen utvecklats i olika etapper till att i dag vara industrialiseringens ryggrad i Sverige. Denna tradition och denna ryggrad i svensk industri håller nu på att försvinna i och med att man tar första steget mot en skrotning. Men det är inte bara råvaran som finns i Bergslagen utan också ett månghundraårigt kunnande. Detta offras nu på kapitalismens lönsamhetsaltare. I rapporten från stålutredningarna — handelsstålutredningen och specialstålutredningen — läggs utvecklingsvägarna för svensk stålindustri fram — koncentration till färre orter och koncentration till lönsamma produkter. Resultat: mindre jobb. För Bergslagen innebär detta en katastrof. Det är ingen överdrift att säga att med den strukturomvandling som aviseras av specialstålutredningen kommer jobben att försvinna — räknat i kanske tiotusental. Läser man de olika utredningar som gjorts i länen som följd av specialstålutredningen, finner man att de direkt och indirekt berörda är så många. Detta är skrämmande, med tanke på dels den tradition vi har i svensk stålindustri, dels de regionalpolitiska effekterna för svensk industri som helhet. Varför målar vänsterpartiet kommunisterna det så svart? Jo, helt enkelt därför att kapitalismen i Sverige och internationellt inte har samma expansionsmöjligheter nu som den haft under efterkrigstiden då man kunnat klara rationaliseringar och nedläggningar. Vi kan inte göra som den borgerliga regeringen: överlämna ansvaret och tro på storfinansen. Inte heller kan vi göra som socialdemokraterna: i stort sett enbart kräva ersättningsindustrier av den borgerliga regeringen. Vi vet att regeringen inte har några utan stöder sig på en politik och på ekonomiska krafter som inte kan skapa fler jobb. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte godkänna att man, såsom föreslås i propositionen 47, ger kapital till en strukturomvandling som i sin förlängning innebär att flera tusen människor ställs utan arbete. Även om man försöker skyla över detta faktum genom att säga att minskningen skall ske genom naturlig avgång och hänvisar till det 75-procentiga sysselsättningsbidraget, förbättrar man ju därmed inte på sikt sysselsättningsläget på de orterna i Bergslagen. Specialstålutredningen visar att specialstålindustrin är i kris. Propositionen bekräftar också detta. Hur har då detta kunnat ske? Svensk specialstålindustri har ju varit föregångare på många områden inom stålindustrin. Främst beror det på avsaknaden av långsiktig framtidsplanering samt forskningsoch planeringsarbete. Efterkrigstidens försprång har ätits upp. Detta försprång har huvudsakligen använts för att maximera profiterna. Förnyelse och långsiktig investeringsverksamhet ligger inte i linje med kapitalets intressen, och därför har vi krisen i dag. De storfinansintressen som finns inom stålindustrin har under årtionden gjort stora vinster på stålarbetarnas arbete. De har också investerat efter sitt profitintresse. Resultatet har blivit att arbetare och bygder som berikat dessa kapitalägare nu skall belönas med färre jobb och utarmning! Dessutom kräver nu dessa kapitalägare kapitaltillskott från staten för att lösa upp den kris de själva i huvudsak har försatt sig och arbetarna i. Nu överlåter kapitalisterna den nödvändiga strukturrationaliseringen på statsmakterna. Och industriministern och regeringen ställer villigt upp, ger det politiska klartecknet och skjuter samtidigt till miljardbelopp. I vpk-motionen pekar vi i fyra huvudpunkter på de huvudsakliga anledningarna till att vi hamnat i den nuvarande stålkrisen, varför den är så kraftig och varför den kommit så överraskande för många. 1. Utvecklingen av nya produkter, ny teknik och ökad förädling har försummats. 2. Total avsaknad av helhetsplanering :och samordning mellan spe cialstålindustri, verkstadsindustri och annan industri som efterfrågar stålprodukter. 3. Inriktningen har hela tiden varit rovdrift och kortsiktig vinst samt ensidiga handelsförbindelser med de internationella kapitalistiska monopolen. 4. Den föregående regeringens och även fackföreningsrörelsens lednings förlitande på kapitalismens utveckling och därmed försummelsen att utveckla arbetarklassens intressen mot kapitalets. Därmed har storfinansen fått fritt spelrum för sin industripolitik. Det är utifrån dessa utgångspunkter som åtgärder nu föreslås för att skynda på en strukturomvandling. Den borgerliga regeringen utvecklar den gamla regeringens låt-gå-politik till ett direkt stöd åt den kapitalistiska strukturomvandlingen. Målsättningen är att omvandla specialstålindustrin till en företagsekonomiskt bärkraftig bransch, dvs. att säkra tillräckliga profiter för kapitalisterna. Följderna blir koncentration till färre orter och därmed negativa regionalpolitiska effekter. Mindre arbetskraft behövs, samtidigt som inga nya jobb kommer att skapas av denna strukturomvandling. Denna defensiva stålpolitik kommer till klart uttryck i propositionerna 47 och 59. Det 75-procentiga bidraget till lönekostnader skall enligt propositionen lindra strukturomvandlingens effekter — det skall ”ge arbetsförmedlingarna ökat rådrum” — och vidare skall ”den berörda personalen övergångsvis och så långt möjligt beredas fortsatt sysselsättning inom vederbörande företag”. I propositionerna sägs det också rent ut att åtgärderna inte kommer att ”kunna förhindra relativt betydande sysselsättningsminskningar inom de berörda företagen de närmaste åren”. Exempel på hur det kommer att bli är väl händelserna i Fagersta. Det har bekantgjorts för någon vecka sedan att där planeras investeringar - 300 milj.kr. talas det om. Det skall alltså ske en strukturrationalisering —- bl.a. skall det bli ett nytt trådvalsverk. Råjärnstillverkningen skall upphöra. Därmed faller en gruva — Bäckegruvan i Riddarhyttan — med 120 anställda samt arbetet för 40 anställda i Garpenberg. I Fagersta järnverk innebär investeringen att över 300 arbetstillfällen försvinner. Så här skall tydligen strukturomvandlingen gå till. Några ersättningsjobb är inte planerade. Man ropar efter dem, men ingen har dem. Likadan ser bilden ut vid bruk efter bruk. Järnverken i Värmland är illa ute, Söderfors likaså. Järnverket i Hofors skall minska sin råstålstillverkning, och man har inga ersättningsjobb. Avesta Jernverk har aviserat att man skall göra strukturrationalisering och minska antalet anställda. Nyby bruks metallurgi är direkt i farozonen. Listan kan göras lika lång som det finns järnbruk i vårt land. Att godkänna denna strukturomvandling på de villkor som föreligger i dag är en kapitulation. Strukturomvandlingen borde ha några sociala utgångspunkter och regler, bl.a. att man inte skall förlora ett jobb förrän man har tillförsäkrats ett nytt. Följden av det som regeringen föreslår är att staten, dvs. skattebetalarna, skall klara dels storfinansens inves teringar, dels försörjningen av de arbetare som inte får jobb på bruksorterna. Storfinansen kommer att gå fri. Satsningarna på stålindustrin måste med de erfarenheter man kan få av utvecklingen utgå från helt nya grunder och bedömningar, som vi har presenterat i vår motion. Stålkapitalets och de arbetandes intressen är fundamentalt olika. Därför måste stålpolitiken vara självständig gentemot storfinansen. Stålpolitiken får inte ses som en snäv branschfråga. Den måste förenas med en vidare industripolitisk syn. Stålpolitiken måste utgå från sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska mål. Strukturomvandlingen får inte ta formen av ökad utslagning och arbetslöshet. De mindre bruksorterna får inte offras. Statsindustrierna får inte reduceras till väldiga AMS-projekt för att indirekt hålla privatkapitalet under armarna. De av regeringen föreslagna lånestöden till stålindustrin och sysselsättningsstödet bör därför enligt vår mening inordnas i en ny stålpolitik utifrån de grunder som jag redovisat. Det innebär i första hand att inga arbetstillfällen skall få försvinna på bruksorterna. De orterna skall leva vidare. Därför måste det förhindras att avskedanden och naturlig avgång avtappar dessa orter på sysselsättningstillfällen. Det bör i lag fastställas att inga avskedanden och personalminskningar får ske. Näringsutskottet har avvisat vårt krav med att det är lagtekniskt och praktiskt svårgenomförbart samt att det skulle förhindra en omstrukturering av branschen. Näringsutskottet — och därmed de borgerliga partierna och socialdemokraterna — vägrar då tydligen att rädda sysselsättningen på utsatta orter. Jag kan varken i detta betänkande eller i andra finna några åtgärder som skulle förhindra bruksorternas utarmning. Industriministern har talat om företagens sociala ansvar, om deras ansvar för sysselsättningen. Men när företagen nu inte har något socialt ansvar, vill tydligen inte regeringen gå in och förhindra att det blir en sådan utveckling som företagen vill ha. Skulle herr Åslings ord vara någonting värda, och skulle han dra någon som helst konsekvens av sitt talesätt, så skulle han, när företagen inte tar sitt ansvar för sysselsättningen, i lag tvinga dem att göra det. En ny stålpolitik måste trygga den fortsatta sysselsättningen på bruksorterna genom satsning på förädling, nya produkter och ny teknik. Detta kräver en samordning av hela den malmbaserade produktionskedjan; gruv-, ståloch verkstadsindustri. Kapitalexporten måste stoppas — ett av de viktiga kraven — för att verkstadsindustrier, förädlingsindustrier, skall kunna byggas upp på de krisdrabbade bruksorterna. Det krävs en samordning som får till resultat att ett program utarbetas för högt driven förädling. Det krävs produkter som kan hävda sig på den internationella marknaden och även kan bära en produktion som inte är strikt företagsekonomiskt lönsam men är lönsam ur hela samhällets synpunkt. Det gäller att gå in för en alternativ produktion utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter, en produktion som får stålindustrins och verk stadsindustrins hjul att rulla igen. Det gäller sådana åtgärder i dag som att öka byggandet, satsa på byggandet också utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter, satsa på kollektivtrafiken och alternativ energiproduktion. En samordning av stålindustrin måste med tvingande nödvändighet utöka förädlingsindustrin, dvs. verkstadsindustrin. Med en inriktning på stoppad kapitalexport och därmed satsning på investeringar i Sverige skulle de bruksorter där stålindustrin omstruktureras kunna få ersättningsjobb. Utan detta element i debatten om stålindustrin, att förena stålindustrin med verkstadsindustrin, är talet om ersättningsjobb ganska värdelöst. Den linje som vpk har utvecklat kan endast förverkligas, som vi ser det, om hela stålindustrin förstatligas. Kravet på samhällelig kontroll kan inte tillgodoses med mindre. Framför allt kan inte den önskvärda utvecklingen garanteras med mindre än att den inhemska och utländska storfinansen kopplas bort från inflytande. En nationalisering i traditionell bemärkelse är emellertid inte nog. Nationaliseringen är bara det organisatoriska medlet. Den kan, som sker i många statsindustrier i dag, användas för att anpassa branschen till en kapitalistisk utveckling. Men vpk avser att ett förstatligande skall vara ett led i en ny, progressiv politik, präglad av självständiga målsättningar och grundad på arbetarklassens långsiktiga intressen. Det sistnämnda förutsätter både en intensivare politisk och facklig kontroll och en aktiv medverkan av fackföreningsrörelsen och de arbetande själva. Vi menar att förstatligande i dag är det enda sättet att rädda jobben på bruksorterna. Näringsutskottet avvisar vpk-kravet på en ny stålpolitik därför att utskottet anser det inte nödvändigt att förstatliga för att samhällets intressen skall kunna tillgodoses — en avslagsmotivering som klingar något tom. För hur skall lån och lånegarantier kunna vända på storfinansens utveckling av stålindustrin? På vilket sätt skall jobben räddas på bruksorterna? Vilken är den stålpolitiken? Det finns inga svar. Propositionen ger inga direkta svar på frågorna, men indirekt är det specialstålutredningen som är ledstjärnan. Specialstålutredningen går de kapitalistiska behoven till mötes. Är det så att utskottet och regeringen menar att samhällets intressen är desamma som kapitalets? När nu socialdemokraterna kräver att den borgerliga regeringen skall lägga fram ett strukturprogram ser jag det som ganska poänglöst när vi vet vilka utgångspunkter som industriministern och den borgerliga regeringen har: företagsekonomiskt lönsamma stålföretag, dvs. företag med god vinstavkastning. Samhällsekonomiska moment ställs helt åt sidan. Kravet på strukturomvandling måste vara: Inga avskedanden och personalminskningar på bruksorterna, en industripolitik som skapar ersättningsindustrier till bruksorterna. Det betyder ingrepp i kapitalismen — det är nödvändigt för att rädda jobben. Den insikten finns ute hos de breda lagren på järnbruken. Men tyvärr är vpk det enda partiet i riksdagen som för fram dessa synpunkter. En rad socialdemokratiska motioner från olika regioner nämner ersättningsindustrier samtidigt som de godkänner strukturomvandlingen. Socialdemokraterna i utskottet har inte ens reserverat sig för de motioner som avlämnats av representanter för de olika länen. Man kan ju fråga de socialdemokratiska motionärerna från Södermanland, Dalarna, Gävleborg, Uppland, Värmland och Närke: Är ni nöjda med de socialdemokratiska reservationerna? Är det den politik ni skall komma tillbaka med -— tillbaka till de stålindustrier som i dag är i kris? I ståldebatten uppträder alltså regeringen helt på kapitalets villkor och underlättar strukturomvandlingen, som är nödvändig för att kapitalägarna skall få godtagbara profiter. Socialdemokraterna uppträder allmänt vilset och har inga egna framgångslinjer av stora mått. För dem räcker det tydligen att ställa krav på den borgerliga regeringen och förbättra kapitalismens utveckling något. Samtidigt godkänner de strukturomvandlingen. Jag anser att båda de i dag här företrädda riktningarna har mycket litet gemensamt med den rörelse som sker ute på bruksorterna. Där ställs direkta krav på den politik som räddar jobben. Där ställs direkta krav på statsingripanden, som ger jobb. Det ställs krav på att man hos storfinansen skall utmäta ett ansvar för den utveckling som skett. Detta får mig att ställa några frågor till näringsutskottets borgerliga talesmän: Hur många jobb anser den borgerliga regeringen och näringsutskottet att man skall tillåta försvinna på bruksorterna? Hur många bruksorter skall man tillåta dö ut? Var finns ersättningsjobben, som ibland utlovas? Vad skall de ungdomar som finns på de här orterna ha för jobb i framtiden, när det inte blir några arbeten genom naturlig avgång? Till socialdemokraterna skulle jag vilja ställa följande frågor: Hur kan socialdemokratin godkänna strukturomvandlingen, när man vet att det innebär betydande sysselsättningsminsk ningar och att det inte finns några ersättningsjobb? Vilka är de socialt acceptabla formerna, som Ingvar Svanberg talade om? Det här är viktigt, för kraven på en helt ny stålpolitik måste komma just från arbetsplatserna i dag. Och varför ställer inte socialdemokraterna upp på kravet om förbud mot avskedanden och personalminskningar som en första åtgärd för att förhindra bruksdöden? Redan under året har mängder av arbetstillfällen gått förlorade på bruksorterna bl.a. på grund av minskad naturlig avgång. Stämningarna på bruksorterna kan illustreras med några utdrag ur de krav som Nybyarbetarna förde fram vid sin uppvaktning här i riksdagen för några veckor sedan: De accepterar inte arbetslöshet. De försök som görs att få splittring mellan de arbetande på olika bruksorter skall vi slå tillbaka med vårt främsta vapen: solidaritet i den gemensamma kampen. Nej till nedläggningar och arbetslöshet. Arbete åt alla. Utveckling i stället för avveckling. - Dessa krav ställde Nybyarbetarna. Vpk ställer upp på de kraven. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i denna debatt.

Herr talman! Herr Hagberg ställde här en lång rad frågor om hur det skall bli ute på bruksorterna. Jag skall inte besvara dem i vad avser majoritetsbetänkandet. Men han ställde också direkta frågor: Är socialdemokratin nöjd med det och det? Han gör det väldigt enkelt för sig. Det enda han verkligen kan föreslå här är att man skall utfärda ett förbud mot avskedanden och förstatliga näringen. Förstatligandet kan vi diskutera, men ett förbud mot varje inskränkning leder ändå ingen vart om man inte vidtar åtgärder för att de industrierna skall kunna sälja sina produkter. Vi kan väl inte bara tillverka produkter i all evighet och säga: Det skall vi syssla med, men vi behöver inte kunna sälja. Vi har inte reserverat oss till förmån för alla de enskilda motionerna. Men vi har i majoritetsbetänkandet mycket kraftigt uttalat kravet på ersättningsindustrier och betonat att man där måste vidta alla tänkbara åtgärder. Det skall också gälla strukturpolitiken. Vi skall inte bara låta strukturproblemen slå igenom och inskränka. Det talas om utveckling och forskning, om nya produkter och allt detta som är nödvändigt. Men det skall kompletteras med åtgärder för att skaffa nya jobb. Vi har krävt att detta skall redovisas till riksdagen, och det tycker vi är väsentligt. De här problemen är mycket svåra, och man kan alltid föra diskussionen om vem som skall äga företagen. Men det är orimligt att tro att man kan göra det så enkelt för sig att man beslutar att ingen får avskedas — och så blir det inga avskedanden. Vi kan vara överens om, herr Hagberg, att människorna skall garanteras sysselsättning och trygghet, men det måste kanske ske under delvis ändrade former, med andra produktionsformer osv. Det måste man väl ändå vara vaken för! Det innebär inget accepterande av ett slags rovgirig kapitalism. Det innebär ett krav på regeringen att samhället skall planera så att det ansvarar för tryggheten.

Herr talman! Det enda vi föreslår, säger Ingvar Svanberg, är ett förbud mot avskedanden. Men det är inte så litet i en strukturomvandling, där storfinansen i dag ställer arbetarna inför arbetslöshet, där ungdomen inte får jobb på bruksorterna. Då ställs naturligtvis frågan: vem skall försörja dessa arbetare, vem skall ge dem någon form av sysselsättning och utkomst? Då ställer vi kravet: i detta övergångsskede måste man låta storfinansen bära det hela, de intressen som ställt till med svårigheterna. Det blir ett förbud. Börjar man dra ned stålindustrin, blir detta bruksorternas död. Ingvar Svanberg vet lika bra som jag att om vi börjar dra ned i en ort, kommer ingen ersättningsindustri dit. Inte ens tvånget inom den kapitalistiska ekonomin kommer då att ge bruksorterna några ersättningsindustrier. Därför är vårt krav ett förstahandskrav i dag, ett verkligt viktigt krav för att rädda jobben, för att utmäta ansvaret för dem som ställt till med denna kris. Sedan strukturomvandlingen. Som jag har läst de socialdemokratiska motionerna finner jag att man ställer ett krav på den borgerliga regeringen att den skall lägga fram ett program. Men var är de sociala utgångspunkterna för strukturomvandlingen och ersättningsindustrin som jag frågat efter? De hänger ju ihop. Man skall skapa jobb, men vilken näringspolitik skall göra det, vilka åtgärder ställer man för att skapa dessa förädlingsindustrier? Vilka förädlingsindustrier och ersättningsjobb har Ingvar Svanberg att ge? I det här samhället hade vi en regering som inte kunde ge Norrbotten nämnvärt med ersättningsindustri. Vilka konkreta åtgärder vill man ge bruksorterna? Det är den politiken som jag vill att åtminstone ett arbetarparti för fram mot en borgerlig regering. Och så till sist: Vilka sociala kriterier gäller för socialdemokratins strukturomvandling? I realiteten kommer man tillbaka nu genom att ha godkänt strukturomvandlingen. Samtidigt har den borgerliga regeringens politik gått igenom.

Herr talman! Jag vet inte hur länge herr Hagberg och jag skall hålla på med detta. Egentligen är vi överens på en punkt, och den gäller att de människor som skall garanteras trygghet i detta sammanhang är de anställda. Han menar att man vinner detta genom att här fatta ett beslut om att ingen får avskedas vid den ifrågavarande industrin. Men det löser ju inte problemet. Hur skall man kunna tvinga dessa industrier att fortsätta om de inte kan det rent ekonomiskt? Vad vi begär är att den borgerliga regeringen lägger fram ett program för hur strukturomvandlingen skall se ut. Den skall tala om hur programmet skall vara på den eller den punkten. Vi begär också att regeringen skall redovisa för vad den har gjort för att skapa ersättningsindustrier. Om detta program inte är sådant att vi kan godta det, brukar den här kammaren kunna säga nej — och det hoppas jag den skall kunna göra också i detta fall. Däremot vet herr Hagberg och jag att makten just nu ligger hos den borgerliga regeringen. Vi kan inte besluta om detta, men vi kräver att man skall lägga fram förslag som visar för människorna hur regeringen vill ordna denna sak. Att den borgerliga regeringen då skulle ta på sig hela ansvaret så att den privata industrin helt skulle komma undan, har jag svårt att tänka mig. Regeringen skulle tvingas till att ta itu med dessa problem på allvar. I det avseendet har vi samma intressen: att försöka skapa trygghet för alla i den omfattning detta är möjligt. Därvidlag behöver vi inte tvista, men jag tror, som sagt, inte på modellen med att bara förbjuda avskedanden. Jag tror inte att den är rimlig. Men så långt skall jag hålla med herr Hagberg att vi heller inte vinner någonting på att lita till att den här industrin skall klara problemen. Vi kräver att regeringen skall lägga fram program för hur det skall komma att se ut. Detta krav ingår i de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Vi vinner ingenting på att förbjuda avskedanden och sysselsättningsminskningar, säger Ingvar Svanberg. Det gör vi visst. Människor blir kvar i de industrier där de nu arbetar. Vi påstår inte att detta löser problemen; det är en förstahandsåtgärd för att klara av dagens katastrofala situation. Vi säger att för att rädda stålindustrin och fortsätta att utveckla den krävs inte stimulanser utan att staten tar ett helhetsgrepp över stålindustrin, samordnar den i hela dess vidd. Socialdemokratin vill att forskningsoch utvecklingsarbete skall ske i statens regi. Vad finns det för anledning att låta det övriga ligga i privata händer? Kärnpunkterna är ju: Var skall vi satsa? Vilken utvecklingsväg skall vi välja? Vilket omfång och vilken inriktning skall stålindustrin ha? Varför skall de satsningarna ligga i storfinansens händer och bara utvecklingsarbetet ligga hos staten? Det är oerhört inkonsekvent av socialdemokratin att inta den ståndpunkten. Ett förstatligande är enligt vår mening bara formen. Satsningen på ny teknik och nya produkter med högt driven förädling är utgångspunkten, och då måste man samordna hela industripolitiken. De arbetande i ett statligt företag måste då få ett avgörande inflytande genom vetorätt. Vi måste mobilisera nu, anser jag. Det går inte att bara ställa krav på den borgerliga regeringen. Jag har frågat vilka kriterier socialdemokratin har för att strukturomvandlingen sker i socialt acceptabla former. Det är en oerhört viktig fråga för de fackföreningsmän som i dag slåss mot strukturomvandlingen. Vilka sociala krav kan de ställa? Besked om det kan de inte få av den borgerliga regeringen. Att socialdemokraterna sviker i frågor som dessa har vi exempel på även bakåt i tiden. LO ställde t.ex. ett krav på full permitteringslön. Vi lade fram ett förslag härom i riksdagen. Socialdemokraterna i riksdagen stödde inte det förslaget. Problemet är detsamma här: Kraven finns på arbetsplatserna, men när de kommer hit till riksdagen sviker det socialdemokratiska partiet. I realiteten sviker man på det sättet den kamp som i dag pågår på varje bruksort.

Herr talman! Fritz Börjessons uppläggning av den här debatten var kanske inte riktigt den man hade väntat sig. Han är nöjd med det mesta, och det bör man väl vara om man har att försvara regeringens ställningstagande, även om — som det visade sig — han på vissa punkter inte instämde i det. Han säger att ledamöterna i den delegation som skall tillsättas kan ta ställning till strukturomvandlingen utan direktiv. Men, bäste herr Börjesson, det är åtta inbördes konkurrerande firmor som skall sätta sig ned och diskutera denna strukturomvandling. Hur skall dessa från sin egen fatabur, utan direktiv från regeringen, kunna komma fram till fina och bra beslut? Jag har inte påstått att regeringen hyser ovilja mot strukturomvandlingar, det vore jag den siste att säga, men den är ovillig att ta ansvar för en strukturplanering, och det är något helt annat. Herr Börjesson säger vidare att det vore bäst om de föreslagna lånen kunde betalas ut utan motsättningar. Ja, det har någon gång från centerhåll sagts att det skulle skapas ett samhälle med ständig samverkan mellan anställda och företag. Jag tror inte på den idyllen, herr Börjesson. Det går inte utan motsättningar. Det rör sig i långa stycken om motsatta intressen. Så säger Fritz Börjesson någonting verkligt rörande: Nu är de här industrierna i en bekymmersam situation. Då skall man väl inte använda detta som tillhygge för att förstatliga industrierna. Det vore inte riktigt hyggligt! Han menar tydligen att staten skall uppträda som den ädle givaren. Om bankerna går in och satsar pengar i ett företag, så gör de detta därför att de tror på företaget, men de ställer krav på säkerheter, osv. Det verkar mera söndagsskola än riksdagsdebatt när herr Börjesson säger: Varför skall man vara så elak att man börjar tala om förstatligande?

Herr talman! Fritz Börjesson slutade sitt anförande med att uttala förhoppningen att det inte skall bli likadant med Bergslagen som med Ådalen och Kramfors. Tyvärr tror jag att det är ett ganska litet hopp som herr Börjesson kan hysa därvidlag. Nästa Ådalen är, om det inte förs en helt förändrad politik, just Bergslagen. Likheterna i utveckling är slående. Skillnaden är bara något tiotal år. Herr Börjesson säger att utgångspunkten för vpk:s resonemang alltid är förstatligande. Jag måste då be herr Börjesson att lyssna på vad vi har att säga, så kanske han får anledning att ändra uppfattning. Vi ser inte förstatligande som ett egenvärde så länge vi har det nuvarande ekonomiska systemet i vårt land, utan vi ser i det här läget förstatligande som den enda organisationsform som möjliggör att det tas samhällsekonomiskt ansvar. Vi lever fortfarande i en kapitalistisk omvärld och ett kapitalistiskt samhälle. Om en bransch skall förstatligas, så är det för att kunna rädda jobben och för att man skall kunna göra samhällsekonomiska bedömningar. Vi har angivit skälen för ett förstatligande: jobben skall vara kvar, sociala hänsyn skall tas, det skall föras en industripolitik som ger ordentlig sysselsättning över hela vårt land. När det gäller stålindustrin kommer vi fram till att det enda som kan rädda jobben och möjliggöra de insatser som behövs är ett förstatligande. I sammanhanget kan jag säga till Ingvar Svanberg att inflytande av det slag som socialdemokratin har pläderat för under årens lopp har visat sig fungera ganska dåligt när storfinansen och ägarkapitalet är i kris. Sedan kommer jag till några frågor som jag tycker att Fritz Börjesson skall svara på. Vad är det som näringsutskottet anser skall vara ledstjärnan för strukturomvandlingen? Är det strikt företagsekonomiska bedömningar, så som det är i specialstålutredningen? Är det dessa bedömningar som gäller? Jag kan inte se någonting annat. Är stimulanser i form av lån och garantier den styrning som skall komma i fråga? I så fall måste jag be om svar på ytterligare ett antal frågor: Hur många arbetstillfällen tänker man offra inom specialstålindustrin? Hur många orter kommer att bli döda som järnbrukssamhällen? Och var finns de ersättningsindustrier som man ibland talar om skall ge andra jobb? Hur skall de komma fram? Jag tycker att man skall svara klart och entydigt på de här frågorna för att visa vilka utgångspunkter man har i det här läget och inte hyckla och säga att problemen löser sig i alla fall.

Herr talman! Fritz Börjesson säger att i alla förhandlingar finns inbyggda motsättningar, och det kan väl vara sant till en viss grad. Men vad det här gäller är att representanter för både ledning och anställda vid åtta företag som inbördes konkurrerar på stål marknaden skall sätta sig ner och förhandla om hur en strukturrationalisering skall se ut, som kanske innebär inskränkningar på en ort och utökningar på en annan, kort sagt omvandlingar av hela den här industrin. Menar herr Börjesson att det är rasande enkelt för dem att komma till en gudomlig sanning som innebär att de fattar de riktiga besluten? Är det inte bäddat här för motsättningar av rent regional karaktär? Man håller på det egna företaget och den egna orten. Man vill inte vara med om förändringar där, och man kan inte unna grannen en utökning. Jag tror att det alldeles uppenbart att mycket starka motsättningar är inbyggda här, och därför behövs det att regeringen — som väl skall vara objektiv i det här sammanhanget — tar ett grepp om saken och talar om, hur den vill att strukturomvandlingen skall se ut och vad den vill att man skall göra för att ge de människor arbete som eventuellt drabbas av strukturomvandlingen. Regeringen smiter undan ett mycket stort ansvar på den här punkten och lägger över det på några enskilda människor, som jag inte tycker skall ta det ansvaret. Det är regeringen som har ansvaret, och det skall den behålla. Det är den saken vi har olika uppfattning om. Apropå talet om att förstatliga i smyg har jag sagt att staten borde kunna handla likadant som en bank när den lånar ut pengar. Fritz Börjesson menar att staten inte skall göra det. Man skall inte på något sätt kräva något av dem som får låna pengarna, utan säga: Var så god! Här har ni 1,3 miljarder kronor, grabbar, gör någonting av dem! Ungefär så menar Fritz Börjesson att staten skall handla.

Herr talman! Fritz Börjesson började sitt första inlägg med att säga att han jämförde arbetslösheten i andra länder med arbetslösheten och problemen här i landet. En illustration av den borgerliga regeringens samhälle skulle svaren på några av de här frågorna ge: Kommer mitt arbetstillfälle att offras? Vad betyder den borgerliga regeringens politik för min bruksort? Hur många arbetstillfällen kommer att försvinna här? När kommer jag att få ett arbetstillfälle? När kommer ersättningsarbetstillfället? En arbetare som frågar så kan, enligt Fritz Börjesson, i en liknelse betecknas som dåren i det samhället, då inte den borgerliga regeringen och dess talesman här i riksdagen kan ge något svar. Det kanske illustrerar politikens svaghet när man inte ens kan dra upp riktlinjerna för var ersättningsjobben skall finnas. Vilken bantning tänker man göra av bruksorterna? Hur många arbetstillfällen tänker man offra? Det är uppenbart att strukturomvandlingen är sådan, och det står även så i propositionen. Var går gränsen för den borgerliga regeringen i det här sammanhanget? Tillbaka till förstatligandet: Om Norrbottens Järnverk inte hade varit statligt hade det inte funnits något järnverk i Norrbotten. Inget privatägt järnverk har lokaliserat sin verksamhet dit. Inget privat kapital skulle ha placerats där och ordnat sysselsättning. NJA har fått den sämsta delen av svensk stålhanteringsproduktion. Undan för undan har NJA på handelsstålsidan varit strykpojke åt t.ex. Domnarvet och Oxelösund, fått de sämsta tilldelningarna, haft den sämsta utvecklingsgraden och spelat den rollen passivt — en dålig statlig industripolitik. Det är inte en dålig statlig industripolitik vi vill ha utan en aktiv. Har man hela den svenska produktionen av stål att ta hänsyn till kan man utveckla den enligt andra mönster än då man utvecklar ett statligt företag som i stort sett får vara hjälpgumma åt storfinansens företag. Det är inte vår linje för förstatligande. Men trots detta har det statliga företaget i Norrbotten räddat jobben där uppe, vilket inte andra storfinansföretag mäktar eller vill göra.